Herr talman! Jag kan ansluta mig till vad herr Larsson i Umeå nyss anfört.

Frågan om statens vattenfallsverks redovisningsprinciper beträffande avskrivningar och gäldränteavdrag har varit föremål för många diskussioner under årens lopp. Ett flertal utredningar har också sysslat med dessa problem, enligt vår uppfattning dock utan att nå det resultat som eftersträvas, nämligen konkurrensneutralitet mellan vattenfallsverket och de enskilda kraftproducenterna. Utskottsmajoriteten motiverar sitt avslagsyrkande med att affärsverksutredningens förslag till riktlinjer för affärsverkens ekonomiska målsättning och handlande, som framlades i november månad i fjol, nu är föremål för remissbehandling och Kungl. Maj:ts prövning. Man kan dock observera att utskottsmajoriteten inte är säker på att detta förslag löser det problem som det här rör sig om; det framgår av den ganska försiktiga formuleringen att det förslag som är under prövning »är ägnat att i icke oväsentlig mån tillgodose motionärernas önskemål». Man kommer alltså enligt utskottsmajoritetens uppfattning kanske ett litet stycke på väg, men förslaget torde inte leda så värst långt fram mot målet. Som herr Larsson i Umeå framhöll anser vi reservanter att det kan ifrågasättas, om affärverksutredningens förslag tillgodoser motionernas syfte: konkurrensneutralitet. Denna slutsats har vi kommit fram till sedan vi studerat de föreslagna bestämmelserna rörande <kapitalsammansättning, «alltså fördelningen mellan vad man i redovisningssystemet kallar verkskapital — det kanske vore riktigare att kalla det eget kapital — och statslån eller främmande kapital och den räntenivå efter vilken statslånet skall förräntas. Med hänvisning till i reservationen redovisat siffermaterial har vi kommit fram till att det finns bärande sakskäl för motionärernas <skrivelseyrkande, och vi biträder därför detta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.
Herr talman! Det föreliggande betänkandet från bevillningsutskottet berör den segslitna frågan om kommunal beskattning av statliga kraftverk. Som mångårig motionär i frågan vill jag gärna säga några ord. I mer än 40 år har utredningskvar narna malt, men ännu har inte skatterättvisa uppnåtts mellan de kommuner 1 Norrland, som regel inlandskommuner, som fått bygdens vattenkraft utbyggd - genom .statens vattenfallsverk, och de kommuner som fått sin vattenkraft utnyttjad genom andra kraftverksbyggare. Det är helt naturligt att de för staten gynnsammare reglerna för beräknandet av kommunalskatt givit de statliga kraftverken ett gynnsammare konkurrensläge än andra kraftproducenter. Om konkurrensläget varit det omvända skulle säkerligen denna fråga för länge sedan ha varit löst. Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen framhöll redan 1961 i ett remissyttrande, att det ter sig egendomligt och orättvist att en kommun med ett av statens vattenfallsverk ägt kraftverk från skattesynpunkt skall ha sämre ställning än en kommun med ett privatägt kraftverk. I sitt remissyttrande över affärsverksutredningens förslag framhåller: delegationen, att berörda kommuner: under åtskilliga år blivit styvmoderligt behandlade i skattehänseende och att det därför enligt delegationens mening helt enkelt är en nödvändig gärd av rättvisa att nu ta steget fullt ut. De motioner som ligger till grund för bevillningsutskottets ':betänkande redovisar också skillnaden i kommunalskatt mellan ett enskilt ägt kraftverk, Hjälta kraftverk i Långsele kommun, och statens kraftverk. Man har tagit jämförelsetal från tre kommuner, Jokkmokk, Stugun och Stensele. Enligt denna av utskottet inte ifrågasatta beräkning är skattebortfallet under ett år för Jokkmokks kommun över sex miljoner, för Stugun drygt en miljon och för Stensele fyra miljoner kronor. En utredning som gjorts visar att statens vattenfallsverks sammanlagda kommunalskatter under ett år skulle ha varit över 62 miljoner kronor om skatt erlagts enligt samma regler som gäller för Hjälta kraftverk.

För de av avflyttningsbekymmer plågade kommuner som det här gäller är detta en viktig rättvisefråga som med deras begränsade skatteinkomster också har stor ekonomisk betydelse. Herr talman! Jag instämmer i yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Kammarens ledamöter har väl fullt klart förstått att denna fråga är mycket besvärlig att lösa. Frågan har utretts i över 40 år och mängder av experter har varit sysselsatta med att försöka bringa någon klarhet i problemet, men man har misslyckats. Reservanterna yrkar nu att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära förslag till frågans lösning. Ett eventuellt bifall till reservationsyrkandet skulle, som jag skall försöka visa, enbart fördröja frågans lösning.

En av de effekter som därigenom skulle kunna uppnås påstås vara att tre namngivna kommuner skulle erhålla betydligt högre kommunalskatteintäkter. Utskottet har i och för sig inte granskat detta påstående. Men sannolikt är att de summor, som i motionen anges som vinst för kommunerna vid lika beskattning av Vattenfalls kraftanläggningar som av enskilda företag, är betydligt överdrivna. Detta beror bl.a. på att motionärerna räknat med att Vattenfall skulle dra av sin gäldränta efter samma procent som nu är fallet. Men skall Vattenfall vara helt jämställt med ett privatägt företag, skall man naturligtvis dra av den högre marknadsränta som de privata företagen vid varje tillfälle kan dra av. Härigenom bleve det skattebelopp som skulle tillfalla kommunerna betydligt lägre än vad motionärerna räknar med.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

Herr talman! Herr Kristenson hade en fundering om att de statliga verken skulle liksom de privata företagen få dra av sin ränta efter gällande marknadsränta och att detta skulle innebära att de skulle få en lägre skatt. Nej, herr Kristenson, så går det inte till. Jag förstår inte herr Kristensons uttalande på den här punkten. Om vattenfallsverket lånar upp pengar skall det ju betala ränta liksom privata. Men det är så, att vattenfallsverket har ett verkskapital smn de får dra av ränta för men som de privata och kommunägda inte får dra av ränta för. Det är detta som gör mellanskillnaden och inte räntan på lånat ka pital. Hos de privata är i regel 35 procent verkskapital, och för detta får de inte göra något ränteavdrag. Vattenfall har ju närmare 100 procent verkskapital vilket belastar omkostnaderna i deras helhet och därför minskar skatten.

Herr talman! Ja, herr Larsson i Umeå, vi kan naturligtvis tvista om dessa procentsatser. Det är väl så att vattenfallsverket i dag drar av gällande ränta på 90 procent av sitt kapital och inte på 100 procent.

Det har också diskuterats vilket belopp som skall anses vara eget kapital i vattenfallsverket och vilket som skall vara lånat kapital. Det finns de som har ansett att två tredjedelar av verkskapitalet skall anses som lånat kapital och en tredjedel som eget kapital. Någon instans har föreslagit att 75 procent av vattenfallsverkets kapital skall anses vara lånat och 25 procent eget kapital. Hur vi än diskuterar detta här i kammaren tror jag ändå att vi löser frågan bäst genom att vänta tills Kungl. Maj:t framlägger sitt förslag.

Herr talman! Nu förstår jag herr Kristenson bättre. Man löser ju hela frågan om man accepterar principen att beskattningen skall vara lika oavsett ägarförhållandet. Accepterar man detta får man en rättvis beskattning. Om jag förstod herr Kristenson rätt var han inte främmande för att man skulle försöka uppnå ett sådant resultat.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Vi är väl, herr Larsson i Umeå, överens om att det skall vara så lika konkurrensvillkor som möjligt. Men vad vi i utskottsmajoriteten reagerat emot är att i reservationen begärts en ytterligare utredning, som skulle fördröja frågans lösning. Kungl. Maj:t har nämligen frågan under övervägande på grundval av affärsverksutredningens betänkande och remissorganens yttrande över detsamma. Därför skulle bifall till motionärernas förslag enbart fördröja frågans lösande. Enligt propositionen skall skattskyldighet till mervärdeskatt kunna föreskrivas för viss statlig verksamhet. Vidare föreslås att mervärdeskatt skall utgå på begagnade personbilar som säljs av biluthyrningsföretag och att rätt till avdrag för ingående mervärdeskatt inte skall föreligga för köp av sådana bilar. res till landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

Herr talman! Reservationen 1 behandlar ett problem som rör möjligheterna att upprätthålla konkurrensneutralitet mellan å ena sidan stat och kommun och å andra sidan enskilda företag. Vi har tidigare behandlat den frågan. Efter det att bevillningsutskottet gjorde en skrivning föregående år i frågan har det gått ut ett cirkulär som anmodar de uppköpande statliga myndigheterna att ta hänsyn till att någon skatt icke utgår när stat eller kommun är leverantör, medan däremot enskilda måste ta ut skatt. Man kan därför säga att frågan i viss mån har lösts. Kvar står emellertid att kommuner som bedriver verksamhet i konkurrens med det enskilda näringslivet kan komma i ett bättre läge än det enskilda näringslivet, och det är icke tillfredsställande. Vi reservanter har återigen pekat på detta förhållande när vi begär en utredning. Vid detta betänkande finns ytterligare tre reservationer med särskilda yrkanden, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga. Jag skall inte motivera de andra, alldenstund övriga talare kommer att göra detta i den fortsatta debatten.

Herr talman! Jag skall först beträf fande konkurrensneutraliteten instämma med vad herr Magnusson i Borås har sagt på den punkten. Jag vill endast säga ett par ord kring den frågan, som jag personligen tycker är synnerligen angelägen. Utskottet är enligt skrivningen inte berett att utan närmare utredning kartlägga alla problem. Därför vill utskottet endast beröra vissa nackdelar med motionärernas förslag. Det är riktigt som här har antytts, att det ingalunda är en komplikationsfri fråga, men just då brukar man utreda den och inte bara söka finna svårigheter, utan även se på olika fördelar och möjligheterna att åstadkomma dem. Det finns enligt min mening goda skäl att söka finna sådana lösningar i fråga om konkurrensneutraliteten. Man har rätt olika synsätt på dessa frågor och på vad man egentligen vill åstadkomma. Jag upplever det på det sättet att just nu, när stat och kommun vill famna över allt vidare verksamheter, är det särskilt viktigt och blir allt viktigare att åstadkomma rättvisa i dessa hänseenden. Om vi skall ha den blandekonomi, som vi är överens om inom det politiska livet inom hela den demokratiska världen, måste vi också se till att de olika företagen inom såväl den enskilda som den offentliga sektorn verkligen kan arbeta på lika villkor. Varje avsteg från en sådan linje är enligt min mening en styggelse. Om man känner starkt för denna fråga vill man liksom reservanterna få till stånd en utredning. Jag skall inskränka mig när det gäller tandproteser, därför att jag vet att i den frågan bland andra herr Andersson i Örebro kommer att tala. Jag skall också förbigå de övriga frågor som här är berörda, men jag vill säga ett par ord kring reservationen 4, som handlar om transporterna till Öland och Gotland. Förra gången när denna fråga var aktualiserad i riksdagen hänvisade man till att ett avtal var träffat. Det avtalet var emellertid inte träffat — det var preliminärt, men det blev aldrig underskrivet, och hela den grunden var alltså egentligen obefintlig. I dag hänvisar utskottet till att fraktkostnaderna här har blivit reducerade och att detta därför inte längre skulle vara något problem eftersom priserna har blivit nedsatta. Ja, det är riktigt att priserna har reducerats; det kan inte bestridas. Men fördenskull är problemet ingalunda löst. Reduceringen gäller inte för sådana bilar som icke är registrerade på Gotland. Detta betyder en stor svårighet inte minst för Gotland och andra liknande öar från turistsynpunkt därför att turisterna inte omfattas av fördelarna. Dessutom vill jag säga, att man ingalunda bör negligera den kostnad som en vanlig familj med bil, som är registrerad på Gotland, i dag har att betala för att göra en resa Över till fastlandet. Skall man ta familjen med sig kostar det kanske 200—300 kronor att göra en sådan resa som vi normalt mycket ofta gör över länsgränserna. Det är inte rimligt med så olika villkor för att man bor på olika platser inom landet. Utskottet framhåller att man inte skall ha olika skatteregler inom olika delar av landet. Det är självklart att man inte skall ha det, utan det är värdefullt om man kan göra mervärdeskatten så generell som möjligt. Men därifrån till att så att säga lämna dem som bor på öar utan någon fast förbindelse med fastlandet i form av bro eller färja åt deras öde tycker jag verkligen att steget är för långt. Vi måste ta hänsyn även till dem, och det är detta som motiverar reservanternas ställningstagande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5.
Herr talman! Jag skall inskränka mig till att säga några ord om reservationen 4. När 1968 års höstriksdag behandlade mervärdeskattepropositionen förelåg ett par motioner om undantag från beskattning av transporter av motorfordon till öar utan fast landförbindelse. Närmast gällde väl motionerna Öland och Gotland, vilkas fraktkostnader skulle öka genom mervärdeskatten. Det ansågs då, och vi anser nu, att det är ett rättvisekrav att sådana transporter till och från Gotland och Öland icke belastas med denna skatt, närmast därför att det är en pålaga som uteslutande drabbar människorna i de områdena. Motioner med samma yrkanden har nu väckts i anslutning till propositionen nr 18 som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 25. Utskottet har ånyo med samma motivering avstyrkt dessa motioner.

Herr talman! Som jag tidigare har poängterat vill vi inte vara med om några undantag i den beskattning det här gäller. Den bör vara så generell som möjligt. Vi har inte heller besvärats av motioner i nämnvärd utsträckning, men några finns ändå kvar som har hängt med sedan omsättningsskattens tid. Det gäller kanske främst striden om stat och kommun. Det karakteristiska för mervärdeskatten är att varje omsättning skall medföra en effektiv beskattning för det mervärde som uppkommer genom bearbetning, hantering eller annan åtgärd hos den skattskyldige säljaren. Detta åstadkommes genom avdragsrätt för ingående skatt. Vissa kategorier är skattskyldiga endast därför att de skall få rätt att avlyfta ingående skatt. Det har ock så väckts en del motioner — något ganska ovanligt i och för sig — om rätt att komma med i skattesystemet, och det har oftast varit av denna anledning. Momsen skall vara konkurrensneutral så långt som möjligt. Det betyder att stat och kommun är skattskyldiga för yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser att tillgodose annat än egna behov. All verksamhet som sker för endast egna behov är nämligen i princip skattefri. Detta gäller även enskilda. I höstas beslöt riksdagen i anslutning till denna princip att alla transporter på järnväg skall beskattas, t.ex. SJ:s egna. Även postverkets befordran av varor i diligensrörelsen samt dess godsbefordran av postpaket och gruppkorsband skall beskattas. Som motionärerna framhållit har det i anledning av ett uttalande av bevillningsutskottet i fjol utgått cirkulär till de statliga myndigheterna att man vid offerter från enskilda och offentliga företag skall ta hänsyn till att enskilda företag måste räkna med momsen i sina priskalkyler. Detta är alltså inget problem, skriver reservanterna. Men nu är man inte nöjd med det utan vill ha denna tillämpning även när det gäller kommunernas upphandling. I propositionen föreslås ett tillägg till förordningens bestämmelser att skattskyldighet skall kunna föreskrivas för sådan statlig verksamhet som enligt gällande regler inte är yrkesmässig. Frågan om skattskyldighet för statlig och kommunal verksamhet har, som även motionärerna betonat, varit föremål för diskussion alltsedan nu gällande bestämmelser infördes i förordningen om varuskatt. Nu yrkar man att skattskyldighet alltid skall föreligga för myndighet som tillhandahåller skattepliktiga varor eller tjänster. Med anledning av att fru Nettelbrandt före middagen sade att vi har olika synsätt på denna fråga vill jag understryka, att utskottsmajoriteten aldrig har hävdat att stat och kommun skall ha några fördelar framför enskilda. Tvärtom har vi betonat att konkurrensneutralitet så långt som möjligt bör eftersträvas, och det var i det syftet som bevillningsutskottet gjorde sitt förutnämnda uttalande, som nu har effektuerats. Det bör inte införas några bestämmelser som direkt strider mot denna strävan. Om man tillmötesgår kravet i det fallet, skulle resultatet troligen bli att staten fick ökade skatteinkomster genom skatten på tjänster som kommunala organ utför åt varandra. Skatteeffekten skulle då bli beroende av hur kommunerna organiserar sin verksamhet, menar vi. Men det måste alltid vara ett intresse att denna liksom all annan verksamhet bedrives på rationellaste sätt och inte dikteras av skattehänsyn. Vi framhåller vidare att det för staten naturligtvis är alldeles likgiltigt hur mycket skatt den ena statliga myndigheten erlägger för tjänster som utförs åt annat statligt organ. Härvidlag skulle det i vissa fall kunna bli en snedvridning i den andra riktningen. Dessutom skulle man om man bifaller kravet krångla till tillämpningen av bestämmelserna. De fördelar man tror sig vinna skulle inte stå i någon proportion till nackdelarna. Bevillningsutskottet framhåller = att man i framtiden bör söka tillgodose rimliga krav på konkurrensneutralitet i stort. Förordningen har endast gällt under kort tid, och utskottet understryker att man, såsom även departementschefen vid flera tillfällen framhållit, bör avvakta närmare erfarenheter av lagstiftningen innan man gör några mera betydande ingrepp i dess konstruk tion. Undantag bör helst inte förekomma, utan lagstiftningen bör vara generell, dock givetvis med möjlighet att göra ändringar när man vunnit tillräcklig erfarenhet härför. En annan punkt som har diskuterats flera gånger är tandproteserna. Mervärdeskatten har ju i viss mån utjämnat snedbelastningen mellan å ena sidan proteser som framställts på fristående dentallaboratorier och å andra sidan sådana arbeten som utförs av en hos tandläkare anställd tekniker genom att laboratorierna nu får avlyfta ingående skatt. Tandläkaren är ju konsument och har inte denna möjlighet. Vi har hittills inte konstaterat några olägenheter för dentallaboratorierna, vilket torde bero på att det är förenat med väsentliga svårigheter för tandläkarna att förena korrekta anställningsförhållanden för teknikerna med ett rationellt utnyttjande av deras prestationer. Vi säger att det visserligen kan tänkas bli mera besvärande om beskattningen skärps, men även i detta avseende bör man avvakta erfarenheterna av mervärdeskattens praktiska tilllämpning. I ett mervärdeskattesystem är det ohanterligt med någon form av beskattning av tjänster, som en skattskyldig utför åt sig själv. Herr talman! Jag vill vidare ta upp frågan om transporterna till Öland och Gotland, jag skall fatta mig så kort som möjligt. Sedan riksdagen senast behandlade frågan har Gotlandsbolaget erbjudit staten att få överta dess verksamhet, vilket dock inte skett. Samtidigt sänkte man fr.o.m. mars i år iransportpriset för I-bilar med 50 procent. Tidigare har priserna på personbiljetter sänkts lika mycket. De transportkostnader motionärerna åberopat torde alltså omedelbart kunna reduceras med hälften. För näringslivets transporter får mervärdeskatten ingen betydelse, eftersom man där får avlyfta skatten. Gottlänningarna är nu alltså i en vä sentligt bättre situation än när utskottet senast behandlade denna fråga. De har fått den favören att kostnaderna sänkts till endast hälften av vad de tidigare var. Kvar står en skattebelastning på drygt fem kronor för transport av en personbil tur och retur fastlandet. Detta kan knappast ha någon större inverkan på resemöjligheterna. I princip skall alla transporter beskattas. Vi menar att det inte är möjligt att, såsom motionärerna påyrkat, göra några undantag från denna regel. Det finns faktiskt andra områden i vårt land där det förekommer förbindelser mellan öar och fastlandet och där avgifter uttas. Ett bifall till det aktuella yrkandet måste få den konsekvensen att alla transporter undantas, där köparen bor på ett visst minimiavstånd från leverantören. Den som bor nära inköpsstället gynnas annars inte bara genom lägre transportkostnader utan också genom lägre skatt. Utskottet motsätter sig dessutom på det bestämmdaste att man inför särskilda skatteregler för vissa delar av landet. Eventuellt stöd menar vi bör utgå på annat sätt än via beskattningen, och det bör gälla även för Gotland. Den nedsättning av transportkostnaderna som där skett överstiger ju vida den effekt som mervärdeskatten har. Utskottets ställningstagande bottnar emellertid inte i någon bristande förståelse för gotlänningarnas problem. De är naturligtvis beroende av turismen och deras speciella förhållanden i övrigt. Det är uteslutande skatteprincipiella skäl som varit avgörande för ställningstagandet vid sidan av förhoppningen att det skall vara möjligt att lösa problemet på annat sätt än genom undantag från mervärdeskatteförordningen. Jag skall inte beröra alla yrkanden, men jag vill säga några ord om det som gäller beloppsgränsen 1 000 kronor. Den har ju i första hand tillkommit för att begränsa det administrativa arbetet med restitutionen. Ännu finns det inga upp gifter om hur bestämmelsen verkar för olika kategorier skattskyldiga, och utskottet har därför inte varit berett att ta upp frågan utan avstyrker motionerna även i denna del. Herr talman! Med dessa korta kommentarer ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett par ord bara om reservationen 1, som gäller konkurrensneutraliteten. Det är alldeles riktigt — jag vill inte bestrida det — att det blivit vissa förbättringar genom de nya bestämmelser som införts. Men vad motionärerna och vi reservanter åsyftar är att få till stånd en konkurrensneutralitet av sådan art, att problemen löses inte bara inom den statliga sektorn utan över huvud taget inom den offentliga sektorn. Och inte ens på den statliga sidan är ju problemen hundraprocentigt lösta genom de nya bestämmelserna. Jag vill emellertid — och det med tillfredsställelse — inregistrera herr Brandts uttalande att vi har samma synsätt när det gäller önskvärdheten av att nå en lösning av problemen beträffande konkurrensneutraliteten. Jag tycker att herr Brandts uttalande innebär ett framsteg i jämförelse med vad utskottet skrivit, eftersom utskottet menar att farhågorna för en konkurrenssnedvridning har överdrivits av dem som aktualiserat frågan.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har från denna talarstol anfört många synpunkter på denna fråga, och jag vill till att börja med instämma i praktiskt taget alla. Kanske det ändå är befogat med några ord även av någon representant för Gotland. Detta motionspar gäller en fråga som uppstått i samband med tolkningen av bestämmelserna angående transport av vara eller förmedling av sådan tjänst. Denna tolkning har kommit att innebära att bilar som medföres på resa över havet, bl.a. till och från Gotland, kommit att beläggas med mervärdeskatt. I och för sig är denna tolkning inte invändningsfri. På färjorna befordras dels personer, personbilar, husvagnar, släpvagnar till personbilar, personbussar, motorcyklar, mopeder och cyklar, dels också trailers, lastbilar och annat gods. För färdmedel som användes för persontrafik utfärdas biljetter som säljes av resebyråer. För fordon som berör godstrafiken eller varutransporterna i Övrigt utfärdas sjöfraktsedlar vid hamnkontorets godsexpedition eller av de större speditionsföretagen. Färdmedlen för persontransport behandlas alltså i praktiken inte som varutransport. Det hade därför enligt min mening varit motiverat att transporter av registrerade personbilar och bussar inte hade tagits med i denna beskattning utan hade ansetts som tjänst huvudsakligen avseende persontransport. Nu har en sådan tolkning icke gjorts, och detta har medfört att vi har nödgats besvära kammaren på nytt i denna fråga. Jag vill först säga några ord om Gotlands trafiksituation. Kostnadstrycket är högt i denna trafik. Herr Börjesson i Glömminge påpekade att man praktiskt taget ända sedan år 1945, eller i 24 år, här i riksdagen och inom olika utredningar har diskuterat hur man skulle kunna nedbringa kostnaderna. Det kan tilläggas att riksdagen härvid inte har ställt sig avvisande. Jag vill erinra om det uttalande som 1963 års riksdag gjorde i anledning av ett utlåtande av sammansatta statsoch tredje lagutskottet, vari anfördes att staten i princip skall lämna ekonomiskt stöd så att kostnaderna för godsoch personbefordran mellan Gotland och fastlandet blir i huvudsak lika med kostnaderna på sträckor av samma längd i övriga delar av landet. Detta uttalande förnyades för bara någon vecka sedan i anledning av utlåtande av ett enhälligt statsutskott, som framhöll att man — i överensstämmelse med tidigare uttalande i ämnet — finner det angeläget att de frågor som sammanhänger med kommunikationerna i deras helhet mellan Gotland och fastlandet snarast möjligt får en tillfredsställande lösning. Vi kan emellertid konstatera att under de gångna 24 åren inga åtgärder har vidtagits som har resulterat i att innebörden av riksdagens principuttalanden har förverkligats. Detta kan i och för sig karakteriseras som <anmärkningsvärt. Riksdagens i uttalanden framförda önskemål tillmötesgås alltså inte. I stället har mervärdeskatten kommit «att medföra att transport av personfordon över havet fördyrats sedan årsskiftet med 11,11 procent. Och detta anser bevillningsutskottets majoritet vara riktigt. Å ena sidan har vi alltså riksdagens upprepade principuttalanden i trafikfrågan och å andra sidan bevillningsutskottets majoritets behandling av momsfrågan. Det finns anledning att ställa frågan: Vet den högra handen egentligen vad den vänstra gör? Här har sagts att detta är en principfråga, och det vill jag instämma i. Vi ser den måhända främst just som en principfråga. Det är betänkligt att momsens införande när det gäller de nämnda transporterna till sina praktiska verkningar kommit att innebära att en geografiskt verkande skatt, eller om man så vill en provinsbeskattning, därmed införts. Utfallet blir nämligen att den som med sin bil vill färdas överallt inom landet där det finns vägar, broar eller avgiftsfria färjeleder kan göra detta utan att resan beläggs med moms. Ja, vi kan också medföra bilen på avgiftsbelagda färjor utan att betala moms, men i så fall skall vi åka till andra länder. Det kan vi göra från Gotland också. Vi kan resa till Finland, Danmark, Västtyskland och övriga länder på kontinenten utan att betala moms för transport av bilen. Vi skall bara inte åka till det svenska fastlandet — då måste vi betala moms. Detta betraktar jag för min del som en direkt orimlighet. Teknikens utveckling vad gäller landtrafiken har medfört att de medborgare som är hänvisade till båteller färjeförbindelser för sina kommunikationer med övriga delar av landet blivit försatta i ett handikapp. Det är väl ing «en som tror att gotlänningar eller besökare på Gotland skulle resa med färja om det fanns en väg till Gotland? Nackdelen med att det inte finns eller kan finnas en fast landförbindelse förstärks nu ytterligare genom momspåslaget, som innebär att ett redan förut betungande handikapp beskattas — en princip som i varje fall inte tidigare har vunnit någon sympati i denna kammare. Beskattningen innebär en omvänd lokaliseringspolitik. Goda och billiga kommunikationer är en viktig förutsättning för lokalisering av företag till olika orter och är därtill en trivselfaktor av stora mått. Det kan inte bestridas att den påförda skatten för personbilstrafiken kommer att medföra ytterligare svårigheter för näringslivets utveck ling i berörda öregioner. Just av den anledningen att kostnadstrycket tidigare är högt drabbar skatten hårt. Som gotlänning vill jag gärna uttala min glädje över att ölänningarna kommer att slippa denna skatt den dag då bron står färdig. Men för Gotland skall skatten finnas kvar — såvida inte helt avgiftsfria färjor inrättas. Och vem kan i dessa dagar garantera att inte momsuttaget framdeles kommer att höjas med konsekvenser och tröskeleffekter som för tillfället inte kan överblickas. Utskottsmajoriteten påpekar fullt riktigt att Gotlandsbolaget nu sänkt transportpriset för I-registrerade bilar och menar också att ytterligare lättnader inte är otänkbara. Men det förhållandet att ett privat bolag sänkt priserna kan väl inte på allvar tas som motivering för att staten skall minska prissänkningens effekt genom att lägga på en extra beskattning? Utskottsmajoriteten säger vidare att den bestämt motsätter sig särskilda skatteregler för vissa delar av landet. Detta är onekligen en synpunkt, i och för sig värd beaktande, men i det här fallet är undantaget motiverat därav, att det gäller att tillskapa likställighet, alltså inte särskilda fördelar, utan likställighet i denna för öregionerna speciella fråga. Det bör vidare påpekas att Gotlandsbolagets prissänkningar inte gäller för fastlandsbilister och s.k. sommargotlänningar. Därmed kommer vi in på en fråga som herr Brandt faktiskt något berörde i sitt anförande, nämligen frågan om turismen, som är en viktig näring för Gotland och inte bara för gotlänningarna utan för hela vårt land. Det är väl ändå så, att underskottet i vår turistbalans måste för oss alla vara ett observandum. I stället för att resa spärrar för resor till sådana områden som Gotland borde man underlätta för människorna att besöka dessa orter. Gotland är utan tvivel ett av de områ den i vårt land som kan bli verkligt lockande turistmål. Det skulle kunna läggas åtskilliga andra synpunkter på frågan.

Vi tror inte att denna cyniska ståndpunkt kan vara förhärskande i denna kammare, herr talman, och jag ber därför att få yrka bifall till reservationen nr 4 av herr Lundström m.fl.

Herr talman! Jag skulle egentligen ha kunnat nöja mig med att instämma, eftersom så mycket förnuftigt har sagts i denna fråga om momsen på bilarna från och till Gotland. Det var dock en sak som jag särskilt vill vidröra. Bevillningsutskottets talesman herr Brandt, ville försvara utskottet med att frakterna nu hade blivit billigare. Den motiveringen är nästan lika svag som den motivering som förebragtes här i kammaren i november 1968. Den gången sade man: Här har vi nu en utredning som skall se över helheten, och då måste man ändå dröja. Det blev ingenting av med denna utredning, men ändå byggde man upp sitt försvar på den motiveringen. Nu kommer man fram till nästa utskottsmotivering som är den, att Gotlandsbolaget har sänkt priserna på frakten på bilar från Gotland. Hur skall utskottet kunna veta hur länge dessa sänkningar kommer att vara? Priserna kan ju höjas redan om åtta dagar eller om fjorton dagar igen; det har utskottsmajoriteten och herr Brandt ingen garanti för. Herr Brandt sade en sak som var oerhört intressant. Sedan utskottet behandlat frågan i höstas hade bolaget anhållit att få sälja sin rörelse till staten. Detta är det nya som har inträffat. Jag tror för min del att det vore bra om herr Brandt på något vis kunde uppmuntra regeringen att ta upp förhandlingar med bolaget, eftersom det är intressant såväl för riksdagsmännen som för kommunalmännen på Gotland. Nu är läget ohållbart. Man säger att frakterna sänkts för tillfället och att den slutliga lösningen skall ske i ett större sammanhang. Det hoppas vi på, men som det har sagts tidigare har vi hållit på i 25 år, så det får inte dröja så länge till. Naturligtvis är frågan om momsen på bilarna en liten fråga jämförd med problemet i stort, men den är ändå en extra pålaga när vi har en så oerhörd börda tidigare. Torsten Gustafsson har framhållit att vi kan resa till andra delar av världen utan att betala denna moms. Men när vi reser ifrån utposten i öster hit till vårt fosterland skall vi beskattas extra. Jag kan inte förstå att man kan bita sig fast vid en sådan orättvisa. I november fattades två röster i kammaren. Sedan dess har kammaren ändrat utseende — ja, utseende är kanske inte rätta ordet, ty det är inte mycket mer folk i kammaren i dag än tidigare, men det har i alla fall blivit 60 andra ledamöter. Men det är inte tätare i bänkarna; jag antar att de är inne och ser på Röda fjädern-programmet. Vi kan alltså inte nå allesammans, men om de tar reda på hur orättvist detta är för Gotland tycker jag att de unga skulle förstå det, eftersom de kan tänkas vara litet mer radikala på trafikens område än de äldre har varit. Vi hoppas därför få majoritet denna gång, men jag är inte övertygad om att det går om vi inte får herr Brandt till hjälp. Herr talman! Transportproblemen är en viktig fråga för Gotlands del, både beträffande godsoch personbefordran, och det är angeläget att problemen löses så fort som möjligt. Herr Brandts uppgift om att bolaget har anhållit hos regeringen om att få ta upp förhandlingar är glädjande, och kan detta bli verklighet så är det ändå en framgång. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.
Herr talman!

Det är inte riktigt samma sak att riksdagen i annat sammanhang gjort uttalandet. Det har ingenting med skattelagstiftningen att göra. Så enkelt kan man inte infria det tidigare löftet. Herr Franzén i Träkumla säger att jag i höstas uppgivit att det pågick en utredning. Det måste vara ett missförstånd. Utredning talade jag inte om, men jag sade att det antingen påginge eller komme att upptagas förhandlingar. Detta skedde också, och dess bättre ledde dessa till ett för gotlänningarna ganska gynnsamt resultat tack vare bevillningsutskottet. Om det i någon mån berodde på vad jag sade vet jag inte, men jag hoppas det. Jag vet ingenting om huruvida staten kan överta Gotlandsbolaget, men om jag kan lägga ett gott ord för den saken så skall jag gärna göra det. Men jag lovar absolut inte att rösta med motionärerna i detta fall. Gotlänningarna har obestridligen fått betydande förbättringar, och det är inte otänkbart att det kan bli ytterligare förbättringar; de har erhållit väsentligt bättre hjälp än den belastning som momsen innebär. Det är obestridligt att ett bifall till motionen skulle innebära att vi i detta fall inför en princip som inte gäller för andra transporter och på andra områden. Det är inte bara Visingsö som kan jämföras i detta fall. Jag har faktiskt åkt bil från fastlandet till andra öar och fått betala för det. Det finns ju områden i vårt land som har ganska långa avstånd till centra och leverantörer, men befolkningen i dessa områden får betala denna skatt. Det blir alltså inte en likställighet om man bifaller gotlänningarnas yrkande, utan snarare tvärtom. Hur avlägset och isolerat Gotland än är kan man inte på detta sätt lagstifta för ett speciellt område.

Herr talman! Utskottets talesman herr Brandt säger att det skulle ligga ett felslut i mitt resonemang, när jag säger att riksdagen å ena sidan gjort ett principuttalande, att man ville sänka kostnaderna för gotlandsförbindelserna, och å andra sidan säger att bevillningsutskottets avstyrkande av denna motion innebär någonting helt annat. Jag kan inte se att detta är något felslut. Vad riksdagens uttalanden syftat till är att åstadkomma sänkta kostnader. Otvivelaktigt kommer momsuttaget att höja kostnaderna. Att detta privata bolag, som herr Brandt säger, har sänkt priserna — den saken är vi överens om — är inget motiv för bibehållandet av en skatt, som minskar effekten av prissänkningen. Herr Brandt anförde vidare att det skulle bli prejudicerande om man gåve gotlänningar och ölänningar likställighet; andra människor som har långa avstånd skulle kunna ställa samma anspråk. Jag kan inte inse att det föreligger någon sådan möjlighet. Yrkandet i vår motion är att områden utan fast landförbindelse med fastlandet skulle undantas från denna skatteplikt. Och det är enbart dessa områden som drabbas av denna specialbeskattning. Detta undantag kan ju inte medföra att andra områden, som inte har havet mellan sig och fastlandet, kan ställa samma anspråk.

Herr talman! Herr Brandt åberopade vad utskotiet sade förra gången, då man stödde sig på att det pågick en utredning. Vi har nu påpekat, att det inte pågick någon utredning; den blev aldrig av. Men herr Brandt tror ändå att detta medför att priserna blir lägre. Jag kan väl aldrig tro att herr Brandt menade att den utredning, som icke kom till stånd var orsaken till prissänkning — jag kanske hörde fel. Herr Brandt sade vidare att han hade rest mellan fastlandet och någon ö och då fått betala moms. Vilken sträcka kan det vara? Om detta nu var någon mindre ö, så kan ju denna ändå inte jämföras med Gotland och den belastning som momsen medför för gotlänningarna och för turister och andra besökare. Det sägs att det inte kan göras något undantag. Men det är ju i stort sett bara för Gotland och Öland som detta unantag skulle gälla. Man behöver ju inte betala någon moms om man reser från Lappland till Skåne. Därför är det orimligt att vi som bor en bit ut i Östersjön skall behöva betala moms för att kunna komma till fastlandet.

Herr talman! Jag skall beröra motionerna I:133 och II:145, vari motionärerna tar upp frågan om skattefrihet för tandproteser och andra dentaltekniska arbeten. Dessa motioner har väckts under ett flertal år, men de har inte gett något resultat. Vi har inte heller i år hos utskottet vunnit någon förståelse för de synpunkter vi fört fram i motionerna. När frågan om mervärde skatt diskuteras och när utskottet gör ett principiellt ställningstagande, så har inte den självklara regeln beaktats, att hälsooch sjukvård samt tjänster som hör samman därmed bör vara fria från mervärdeskatt. Jag har den bestämda uppfattningen att dentaltekniska arbeten betyder enormt mycket ur hälsosynpunkt. Detta har understrukits i olika sammanhang. i Det underliga är att tandläkartjänster inte är skattepliktiga, medan däremot arbeten som utförs på dentallaboratorier är det. Om en tandläkare har anställt en tandtekniker, som tillverkar dentaltekniska produkter som tandläkarens patienter har behov av, så behöver han inte debitera någon mervärdeskatt. Om han däremot beställer sådana produkter av ett dentaltekniskt laboratorium, så måste han debitera sina patienter mervVärdeskatt härför. Det är enligt min mening en orättvisa att man skall behöva betala moms på tandvårdsarbeten. Jag anser att tandvård i likhet med all annan sjukvård skall vara befriad från skatt. När denna skatt påfördes dentalarbetena, så grundades beslutet på det förslag som den av finansdepartementet tillsatta utredningen hade framlagt — stencil 1967:10, s. 179—180, där frågan om dentallaboratoriernas skattskyldighet behandlades. Man utgick därvid ifrån att dentallaboratorierna bedrev försäljning. I realiteten var det så att det endast var ett företag som bedrev försäljning. Men detta företag hade de båda firmorna — tillverkningen och försäljningen — separat registrerade, och de hade även helt skild bokföring. I Danmark utgår inte någon mervärdeskatt på dentalarbeten, och jag tycker att det finns all anledning att vi gör på samma sätt här i Sverige. Utskottet har, såvitt jag kan se av skrivningen, klart för sig att det uppkommer en konkurrenssnedvridning genom att skatt påförs dentallaboratoriernas produkter. När dessa frågor behandlades år 1968, sade man att denna snedvridning genom mervärdeskattens tillkomst skulle reduceras. Man har emellertid inte velat ta steget fullt ut, eftersom man, som utskottet säger, inte har någon större erfarenhet av hur det hela verkat; skatten har varit i kraft alltför kort tid. Men uppenbart är ju att mervärdeskatten belastar patienterna hos de tandläkare, som anlitar privata dentallaboratorier, med en höjning av 6,5 procent. Man måste ju konstatera att det utgör en konkurrenssnedvridande belastning för dessa tandläkare. Jag tycker att utskottet hade kunnat gå in för ett slopande av mervärdeskatten för dentalarbeten, och jag finner alla skäl till att yrka bifall till reservationen 2 av herr Lundström m.fl.

Herr talman! Frågan om gällande beloppsgräns vid återbetalning av skatt tas upp i två motioner och har behandlats av bevillningsutskottet i dess betänkande nr 25. Motionärerna yrkar med hänsyn till de mindre jordbrukarnas och företagarnas intressen att beloppsgränsen skall sänkas till 500 kronor och åberopar till stöd för denna sin framställning bl.a. allmänna skatteberedningens förslag. Denna föreslog nämligen denna lägre beloppsgräns. Gällande bestämmelser, säger utskottet, har i första hand tillkommit för att begränsa det administrativa arbetet med restitutionerna. Vi kan visserligen förstå utskottets resonemang, men vi har mycket svårt att inse att det kan vara ett bärande skäl för att avstyrka förslaget om att sänka det restitutionsberättigade beloppet till 500 kronor. Det är ju inte bara skattemyndigheterna som har besvärligheter och administrativt arbete. Det är också många företagare som skall erlägga skatt som även har arbete med att svara för att denna skatt inlevereras. Det är också arbete för tusentals för att inte säga hundratusentals skattebetalare. Följaktligen tycker jag att det vore riktigt att staten toge på sig den kostnad som är förenad med en sänkning av beloppet till 500 kronor. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 5 i utskottets betänkande nr 25.

Herr talman! I förordningen om mervärdeskatt 49 8 är det föreskrivet, att om ingående avdragsgill skatt enligt deklaration överstiger den utgående skatten med minst 1 000 kronor, återbetalar länsstyrelsen det överskjutande beloppet. Om beloppet är mindre, får det överföras och avräknas i nästa deklaration. Vi motionärer anser nämligen att beloppet 1000 kronor för många småföretagare, däribland jordbrukare, är oskäligt högt. Utskottet framhåller att denna bestämmelse kommit till först och främst för att begränsa det administrativa arbetet med återbetalningarna hos länsstyrelsen. Jag tycker det är beklämmande att få höra att bestämmelser kommer till huvudsakligen med tanke på administrativa synpunkter. Det är väl ändå de berörda enskilda människornas situation som man i första hand skall tänka på. I detta sammanhang förtjänar det påpekas, som herr Vigelsbo också gjorde, att det merarbete som lagts på enskilda företagare genom mervärdeskattesystemet i form av bokföring och redovisning inte tagits med i bilden. Det är tydligen bara samhällets utökade administration man befarar skall bli betungande, en något snedvriden uppfattning. Den utvidgade användningen av tekniska resurser på det här området bör kunna möjliggöra en lösning även om beloppgränsen sänks till 500 kronor. Länsstyrelserna använder sig nu också mer och mer av dessa tekniska resurser. För sådana skattskyldiga, som har en låg omsättning i sina företag och därigenom redovisning av mervärdeskatt i längre intervaller och för vilka varje liten summa pengar är betydelsfull från rörelsekapitalssynpunkt, kommer det att vara en ekonomisk belastning att behöva låta ett så pass högt belopp som nära 1 000 kronor vara outnyttjat. Det kan faktiskt råka bli så, att det konstant finns detta belopp till godo utan att det kan användas i företaget, och det är enligt motionärernas mening inte riktigt. Vi finner det alltså, herr talman, icke motiverat att här gå ifrån allmänna skatteberedningens förslag, och jag ber att få yrka bifall till reservation nr 5 i bevillningsutskottets betänkande nr 25.
Herr talman! Jag skall bara säga ett par ord till herr Franzén i Träkumla så att frågan om utredning och förhandlingar blir klar. Han säger fortfarande att jag talat om utredning, men det har jag inte gjort. I höstas yttrade jag att det pågick förhandlingar, och det gjorde det ju också. Jag vill minnas att det gällde 15 miljoner kronor. Kommunala myndigheter och olika organisationer förhandlade, men Gotlandsbolaget stjälpte ju en överenskommelse. I stället sänkte bolaget transportpriset för I-registrerade personbilar med 50 2, som jag tidigare framhållit. Bolaget hade så goda konjunkturer att det ansåg sig kunna göra detta, och nu har ju bolaget stått för mervärdeskatten fram till den 1 april i år, om jag inte tar fel. I fort sättningen kommer det att ta ut mervärdeskatten på halva priset, det vill säga på det sänkta priset. Jag tar för givet att bolagets inställning åtminstone i någon mån betingats av den diskussion vi fört här i kammaren och av vad utskottet skrivit samt kanske inte minst av herr Franzéns propaganda.

Herr talman! Herr Brandt är ängslig för att jag talat om utredning och framhåller att det gäller förhandlingar. Det är möjligt att man kan säga att det i höstas rörde sig om förhandlingar mellan staten och bolaget. Jag använde kanske ordet utredning, men det är väl ingen nyhet för herr Brandt att utredning pågått i 24 år — det måste man ändå ha fattat i det här huset. Nu tror jag emellertid inte att det är på grund av förhandlingar som vi fått en sänkning av frakterna, utan bolaget sänkte dem nog på eget initiativ. Men bolaget trodde nog inte att resultatet skulle bli att momsen skulle bestå i stället för att försvinna. En sak svarade emellertid herr Brandt inte på, och det gällde resan som han erlagt moms på när han varit ute och rest här i landet.

Utskottets hemställan kommer att företagas till avgörande på sådant sätt, att beslut först fattas beträffande de frågor som beröres i de vid betänkandet fogade reservationer, till vilka bifall yrkats under överläggningen. Därefter ställes utskottets hemställan i övrigt under proposition i ett sammanhang. av möjligheterna för gift kvinna till en rimlig avdragsrätt vid inkomsttaxeringen för lön till hembiträde i de fall där hustrun ginge ut i förvärvsarbete;

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 26 gäller de s.k. förvärvsavdragen vid beskattningen. Från vårt håll har även vid årets riksdag väckts motioner om vissa ändringar i kommunalskattelagen som syftar till rätt till avdrag med faktiska kostnader för barntillsyn på grund av förvärvsarbete. Som bekant gäller för närvarande att skattskyldig med barn som har förvärvsarbete kan erhålla förvärvsavdrag med högst 3 000 kronor. Reservationen 1 innehåller yrkande om skrivelse till Kungl. Majt med begäran om förslag till komplettering av gällande bestämmelser av innebörd att avdrag skall gälla styrkta nödiga kostnader för den på grund av förvärvsarbetet föranledda barntillsynen. I de väckta motionerna pekas på att schablonavdraget leder till vissa otillfredsställande konsekvenser, och vidare anser motionärerna att kostnaderna för barntillsyn kan betraktas som omkostnader för intäkternas förvärvande. Herr talman! Detta problem har tidigare flera gånger diskuterats här i riksdagen, och argumenten å ömse sidor torde vara väl kända, varför jag begränsar mig till att med denna korta motivering yrka bifall till reservationen 1. Reservationen 2 avser att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall anhålla om förslag rörande rätt till avdrag för styrkta och nödvändiga kostnader vid tillsyn av sjuk eller åldrig nära anhörig. Både motionärernas och reservanternas huvudsakliga motiv är desamma som anförts i reservationen 1, och jag ber att med hänvisning till vad som anförs i reservationen få yrka bifall till denna. Reservationen 3 slutligen gäller avdrag för underhållsbidrag till icke hemmavarande barn under 16 år. För närvarande gäller att avdrag härför medgives med högst 1000 kronor för varje barn. Reservanterna har funnit skäl föreligga för en höjning till 2 000 kronor för varje barn med utgångspunkt i den kännedom som finns om de i de flesta fall utgående bidragens storlek. Utskottsmajoriteten uttalar också att det kan ifrågasättas, om beskattningen av ensamstående skattskyldig med underhållsplikt gentemot ej hemmavarande barn fått en lämplig avvägning i förhållande till övriga kategorier. Vi reservanter anser att en sådan lämplig avvägning vore att beloppet sattes till dubbla det nuvarande beloppet, alltså till 2000 kronor för varje barn. Vi tror att detta stämmer bättre med verkligheten än vad nuvarande avdrag gör. Jag yrkar alltså bifall även till reservationen 3.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas motioner avseende familjebeskattningen. I flera av dessa motioner finns yrkanden som jag gärna vill ansluta mig till. Det gäller inte minst förvärvsavdragen vid faktisk sambeskattning — alltså i de fall då hustrun har utfört arbete i mannens jordbruk eller i dennes rörelse. Därvidlag har man enligt min mening ännu inte gjort den rätta arbetsvärderingen av hustruns insatser. Förvärvsavdraget är i dessa fall begränsat till 1000 kronor i den mån det finns barn under 16 år i familjen; eljest är avdraget 300 kronor. Jag är helt övertygad om att hustrun har långt större andel i rörelseinkomsten för jordbrukare och affärsinnehavare än vad som kommer till uttryck genom denna schablonregel. Det är därför enligt min mening befogat med ett högre förvärvsavdrag. Bevillningsutskottet har tidigare avvisat krav på en sådan höjning, bl.a. med hänvisning till 1965 års familjeskatteberedning. Denna utredning har nu framlagt förslag om individuell beskattning, som skulle göra förvärvsavdragen överflödiga.

Detta är också, herr talman, skälen till att jag i nuvarande läge har avlämnat en blank reservation.

Herr talman! Inom folkpartiet har vi den uppfattningen, att principen för familjebeskattningen bör vara att varje inkomsttagare beskattas efter sin inkomst oberoende av civilstånd. Vi har tillsammans med centerpartiet en partimotion i det hänseendet. Att man vid övergången till en sådan beskattning måste utforma övergångsananordningar är självklart. Man måste ta hänsyn till alla dem — det gäller framför allt kvinnorna — som på grund av ålder eller otillräcklig utbildning eller ensidig näringslivsstruktur har svårt att få arbete där de bor. Detta behöver strykas under, även om det är självklart. Min förhoppning är att vårt skattesystem mycket snart skall få en anpassning till den individuella principen, och det finns tillräckligt utredningsunderlag för att kunna genomföra detta, om bara den politiska viljan finns. I ett sådant läge skulle de frågor som är aktualiserade i bevillningsutskottets betänkande nr 26 få sin mer eller mindre automatiska lösning. Det är riktigt att frågan om avvägningen av skatten för dem som gått ut i förvärvsarbete måste få en lösning. Detsamma gäller problemen för t.ex. ensamstående med barn över avdragsoch bidragsgränserna. Frånskilda med underhållsbidrag har också anledning till berättigat klander mot vårt nuvarande skattesystem. Samtliga dessa frågor vill jag emellertid se lösta inom ramen för en individuell beskattning. Dessa synpunkter är i korthet utvecklade i det särskilda yttrandet. Jag kommer med hänsyn till min i och för sig mycket positiva syn på de i betänkandet berörda frågorna att lägga ned min röst vid voteringen.

Herr talman! Att man över huvud ta get har infört ett förvärvsavdrag på 300 kronor och, om det finns minderåriga barn, ett avdrag med 25 procent av inkomsten, dock högst 3 000 kronor, beror på att det obestridligen oftast blir en merkostnad för inkomstens förvärvande om båda makarna har förvärvsarbete. Jag vill betona att det inte är kostnaden för vårdnaden av barnen i och för sig som skall ersättas utan det gäller merkostnaden när båda makarna arbetar utanför hemmet. Det är uppenbart att levnadskostnaderna då blir större. Enighet råder också om att detta bör kompenseras på något sätt, alldeles oavsett om det finns minderåriga barn eller ej. Denna kompensation är utformad som ett schablonavdrag. Detta infördes — det måste man ha klart för sig när man nu ständigt yrkar på att det skall höjas — för att förenkla tillämpningen. Det har naturligtvis hela tiden varit behäftat med svagheter. Detta visste vi när vi införde det, ty så är det alltid med en schablon: den slår ojämnt. Den ger upp till 3 000 kronors avdrag även om vederbörande inte har några som helst merkostnader för barn eller om de är ringa. Å andra sidan är det ganska klart att det för somliga blir för liten kompensation för merkostnaderna. Skall man lösa frågan genom schablonavdrag, faller det av sig självt att detta med hänsyn till de olika merkostnaderna aldrig kan sättas för högt. Som man säger i de moderatas motionspar kan förvärvsavdraget i sin nuvarande form i ena fallet uppfattas som en ren premie på förvärvsarbetet, i andra fall som en ren diskriminering. Det är klart att det i extrema fall ligger något i detta. Jag kan i långa stycken sympatisera med tanken att man skulle ge avdrag för de verkliga merkostnaderna; det har jag sagt tidigare i dessa diskussioner. Jag skall gärna erkänna att jag uppskattar motionärernas ansträngningar att finna en förnuftig utformning av sitt förslag liksom även motive ringen för detsamma. Det gör faktiskt ett sympatiskt intryck att man har ansträngt sig att så långt som möjligt gardera sig när man sökt nå den lösning som man Önskar. Emellertid tror jag att det i praktiken ändå är omöjligt att finna en tillfredsställande lösning på problemet att medge avdrag för de faktiska kostnaderna för barntillsynen. även om man, som motionärerna har tänkt sig, skulle tilllämpa ett avdrag för kostnaderna — om jag har fattat motionärerna rätt — motsvarande ersättningen till barndaghem och liknande med undantag för den del som kan avse ett barns kost under tillsynstiden, lär också detta bli ett slags schablon. Men barn vårdas och tillses även i hem. Därför har man tänkt sig att göra jämförelser med offentliga institutioners självkostnader för den barntillsyn som utövas där. Man skulle alltså, om jag förstår motionärerna rätt, tillämpa avdrag motsvarande de kostnader som barndaghemmen och andra offentliga institutioner har för barntillsynen och alltså inte ta hänsyn till den avgift som tas ut av de föräldrar som anlitar institutionerna. Detta har inte heller något med de faktiska kostnaderna att göra. Det blir uppenbarligen också en schablon, även om den inte har samma principiella innebörd som den vi har nu. Skall man gå på de faktiska kostnaderna, bör varje individuellt fall kontrolleras och prövas. Det är naturligtvis taxeringsmässigt alldeles ogörligt. Det har också gjorts utredningsyrkanden om rätt för gift kvinna till avdrag för lön till hembiträde. Jag antar att man anlitar någon för att tillse barnen i hemmet medan föräldrarna arbetar, alltså ett hembiträde. Hur skall man då göra en avvägning av vad hembiträdet utför just för tillsynen? Säkerligen har vederbörande ingalunda fullt arbete eller kan ens i praktiken anställas för enbart denna uppgift utan kommer att ombesörja även andra syss lor i hemmet som räknas till de ordinarie levnadskostnaderna, och dem får man som bekant inte göra avdrag för. Om detta medges blir det utan tvivel en lönande affär för den högavlönade familjen, medan den lågavlönade av naturliga skäl inte har denna möjlighet att anställa något hembiträde eller liknande hjälp. Precis detsamma kan anföras mot yrkandet om skatteavdrag för kostnad för tillsyn av sjuk eller åldrig anhörig. Detta önskemål kan för övrigt tillgodoses genom reglerna om avdrag för periodiskt understöd och nedsatt skatteförmåga, som vi säger. Tar man hänsyn till alla problem måste man nog konstatera, att nuvarande förvärvsavdrag enligt schablon är den bästa lösningen i den skattelagstiftning som vi nu har. Familjeskatteberedningen har nyligen slutfört sitt utredningsuppdrag och därvid framlagt tre olika alternativ. Alla dess förslag innebär att man skall slopa förvärvsavdraget. I denna beredning har suttit åtminstone ett par »arga» kvinnliga ledamöter — jag menar då inte att de varit arga i bokstavlig mening utan att de velat ha en annan ordning på detta område. Jag tror emellertid inte att deras förslag kommer att medföra något snabbt resultat — det verkar som om det inte skulle vinna någon allmännare anslutning. Utredningens betänkande har varit på remiss, och vi får se vad det så småningom kan leda till. Dessa problem berör även familjepolitiska kommittén, och vi bör kanske avvakta de förslag som den kommer att framlägga. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I anledning av vad herr Brandt anförde vill jag framhålla att i reservationerna 1 och 2 yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning och förslag i des sa frågor. Vi är nämligen medvetna om att det inte går att på rak arm säga att det skall vara si eller så. Herr Brandt erkände dock att den nuvarande schablonen slår ojämnt och inte är tillfredställande. Det står i utskottsutlåtandet att frågan om avdrag för kostnader för tillsyn av nära anhörig är löst genom reglerna om avdrag för periodiskt understöd och för nedsatt skatteförmåga. Detta vill jag opponera mig mot. Är det fråga om personer som tillhör olika hushåll går det att lösa frågan genom avdrag för periodiskt understöd, men rör det sig om personer inom samma hushåll, vilket kan förekomma, är det inte så enkelt. Herr Brandt vet mycket väl att det i 50 § kommunalskattelagen står i fråga om avdrag för nedsatt skatteförmåga att denna skall vara väsentligt nedsatt. För en inkomsttagare med någorlunda hygglig inkomst har orden » väsentligt nedsatt» mycket stor betydelse därför att det är svårt för honom att få sådant avdrag.

Herr talman! Det är riktigt att den anhörige måste bo på annan plats; det framgår också av utskottets betänkande. Om det är fråga om en anhörig i hemmet tror jag att den skattelättnad man kan få spelar ganska liten roll jämfört med vad vi från landstingen varje månad betalar till anhöriga som sköter sjuka eller åldriga anförvanter. Det är en effektiv hjälp som kommer dem till godo som behöver den. Man kan också kontrollera dessa bidrag på ett helt annat sätt än man kan, om man inför en schablon som slår så oriktigt att 3 000 kronor utgår oavsett om det föreligger någon merkostnad eller ej.

Herr talman!

Men tyvärr synes inte heller nu någon lösning kunna komma till stånd när det gäller en så uppenbart orättvis behandling av dessa ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet kommunisterna tog senast år 1966 upp samma fråga i en motion, som då avslogs. Detta öde tycks också den i år framlagda motionen få röna. Det torde vara få ledamöter i denna kammare som inte kommit i kontakt med detta problem på ett eller annat sätt. Finansminister Sträng har säkerligen — jag känner till sådana fall — genom personliga hänvändelser fått insyn i de stora problem som uppstår för denna kategori av föräldrar när de plötsligt finner sig vara tvungna att betala ungkarlsskatt fastän de har studerande barn att försörja. Det egendomliga är, att man från olika håll erkänner orättvisan, men att man trots detta avslår yrkanden om ändring, och detta dessutom med skilda motiveringar. I år skriver bevillningsutskottet t.ex., att de ändamål vi velat beakta med vår motion i väsentlig mån blivit tillgodosedda genom den studiesociala reformen år 1964. Jag har alla kungörelserna här, och jag har studerat dem och allt som rör dessa studiesociala reformer, men jag är trots detta inte alls enig med utskottet om dess motivering. Finansdepartementet däremot säger såsom motivering för att ingen ändring skall göras, att frågan utreds inom familjeskatteberedningen. Herr talman! Jag anser det vara otillständigt av myndigheterna att förhala en så viktig fråga år efter år med hänvisning till olika ohållbara motiveringar. Som vi i vår motion har framhållit är det här fråga om betydande summor pengar per år. Vid t.ex. en veckoinkomst av 400 kronor och en kommunalskatt av 19 kronor per skattekrona rör det sig om en årlig skattehöjning av 3068 kronor vid åldersgränsen 15—17 år för barnet och 1872 kronor vid en åldersgräns av 18 år. De beloppen är inga småsummor för en inkomsttagare med 400 kronor i veckan. Lägger man därtill, att också de nya bostadstilläggen försvinner, förbättras sannerligen inte problemet. Enligt vår uppfattning borde det inte vara så märkvärdigt att omgående ändra skattebestämmelserna för dessa ensamstående föräldrar så, att de inte plötsligt blir »ungkarlsbeskattade» med den höga skattesats som detta innebär. Alla är medvetna om orättvisan, men myndigheterna vill inte göra någonting åt saken. År efter år går och orättvisan består. Det är därför verkligen på tiden att man tillgodoser vårt motionsyrkande och inte längre slingrar sig undan. Då jag av formella skäl inte har möjlighet att yrka bifall till motionen vill jag till sist, herr talman, uttala den förhoppningen, att vederbörande myndighet omgående vidtar de förändringar beträffande skattebestämmelserna som undanröjer de påtalade förhållandena, som är verkligt orättvisa.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 26 är fogat ett särskilt yttrande av herr Sundin m.fl. Då även jag står bakom detta yttrande vill jag i korthet kommentera detsamma. Av nämnda yttrande framgår bl.a. att den grundläggande principen för det framtida reformarbetet på familjebeskattningens område bör vara att varje inkomsttagare beskattas efter sin inkomst och oberoende av = civilstånd. Målsättningen för den framtida familjebeskattningen bör vara att åstadkomma en individuell beskattning. En sådan beskattningsanordning kan dock inte införas förrän man skapat bestämmelser som tar hänsyn till de problem som kan uppstå för exempelvis kvinnor som på grund av hög ålder, bristfällig utbildning eller ensidig näringslivsstruktur på sin bostadsort har begränsade möjligheter att erhålla förvärvsarbete. Sådana hänsyn måste först tagas innan individuell beskattning kan införas. Likaså är jag övertygad om att särbestämmelser måste gälla vid sidan av den individuella beskattningen, vilka tar sikte på de familjer där båda makarna saknar möjligheter att erhålla förvärvsarbete, för att därigenom skapa största möjliga rättvisa vid beskattningen. Herr talman! Med det anförda har jag velat ge min anslutning till tanken om en individuell beskattning. Vid dess utformning gäller det emellertid att skapa ett rättvist skattesystem med hänsynstagande till de förhållanden som jag här nämnt.

Herr talman! Jag vill i det här sammanhanget fästa uppmärksamheten på ett förhållande som man nog inte alltid har tänkt på men för vilket jag har argumenterat i en motion I1:806 tillsammans med fru Jonäng. Det gäller de frånskilda männens situation, i synnerhet dem som har en liten eller medelstor inkomst. Männens rättsförening har tagit upp problemställningen, och jag tycker det ligger mycket i vad man säger. Det är ofta så att hustrun tilldöms barnen och får behålla den bostad som familjen har haft, medan mannen får ge sig ut på bostadsmarknaden och kanske hamnar i ett inackorderingsrum. Vi vet att en mycket stor procent av de män som här i Stockholm befinner sig i en besvärlig situation, som har alkoholproblem etc., råkat in i denna situation på grund av de ekonomiska svårigheter de efter en skilsmässa råkar in i. De frånskilda männen har med rätta en viss underhållsskyldighet för barnen, men samtidigt betalar de ungkarlsskatt och får endast 1 000 kronor i avdrag för den underhållsskyldighet de fullgör. Detta måste innebära betydande svårigheter för de mindre inkomsttagare det här gäller. Utskottet ifrågasätter också om »beskattningen av ensamstående skattskyldig med underhållsplikt gentemot ej hemmavarande barn fått en lämplig avvägning i förhållande till övriga kategorier». Utskottet har emellertid inte velat gå längre, medan däremot vårt partis representanter i en reservation har föreslagit att avdraget höjes till 2 000 kronor från 1000 kronor. Enligt min egen uppfattning kan man fråga sig, varför en människa som befinner sig i den här situationen skall betala ungkarlsskatt samtidigt som han är underhållsskyldig för barn. Det är nödvändigt att dessa förhållanden granskas och att det sker en rättelse, ty det gäller här ett besvärligt socialt problem och en rättvisefråga.

Herr talman! Detta ärende gäller sparavdrag. Jag skall inte ta upp hela frågeställningen. Då jag vet att andra talare i denna kammare kommer att tala för reservation I ber jag bara att få yrka bifall till den reservationen. Reservation II går i stort ut på en begäran om sparavdrag för vissa aktiviteter som människor utövar i sparfrämjande syfte. Vi är fullt eniga om sparandets bety delse. Vi är eniga om att ett större sparande skapar bättre underlag för produktionsbefrämjande investeringar. Hela första delen av utskottets skrivning är en lovsång till sparandet, inte minst det enskilda. Utskottet säger att behovet av ett ökat sparande har accentuerats i och med stegringen av de personliga inkomsterna, att sparandet skapar för den enskilda människan välstånd och trygghet och gynnar det ekonomiska framåtskridandet. Man framhåller att ökade kapitalinsatser erfordras för att möjliggöra de stora offentliga och privata investeringarna och att sparandet är nödvändigt till följd av att det ekonomiska klimatet ännu är instabilt. Det personliga sparandet är av väsentlig betydelse för finansieringen av investeringarna. Utskottet påpekar att pensionsfonden har ökat sitt kapital enligt prognoserna och att bankinstitutionerna har ökat sin inlåning mycket kraftigt. Det allmänna lönsparandet har ökat med ungefär samma summa som föregående år, medan ungdomens lönsparande är på retur; ökningen utgör bara en tredjedel mot föregående år. Trots behovet av att öka sparandet vill man inte pröva de vägar som föreslagits i reservationerna, nämligen skatteavdrag för att stimulera målsparande. Från socialdemokratiskt håll vill man inte medverka till detta, trots att det enligt vår mening skulle få stor effekt. Det är ett dåligt argument när man säger, att några högre inkomsttagare får nytta av denna form av sparande, samtidigt som man glömmer bort den stora kategori av människor, huvuddelen av inkomsttagarna, som skulle få verklig glädje därav. Emellertid är det sedan gammalt ett ställningskrig som äger rum i denna kammare när det gäller denna fråga, och jag föreställer mig, att det inte heller i dag går att plocka fram bevillningsutskottets talesmän ur löpgravarna. De ligger där och trycker som de tidigare har gjort. Att stimulera ett personligt målsparande är såvitt jag har kunnat finna ointressant för socialdemokraterna. Att allt skall göras i kollektiv är tydligen dagens högsta sanning. Vi har föreslagit ett målsparande som avser ett sparande för bostäder och en form av utbildningssparande, vilket särskilt är påkallat i en tid, när alla gärna ser att vår svenska ungdom försöker skaffa sig en så internationell utbildning som möjligt. Det skulle vara en fördel, om vi på detta sätt kunde medverka därtill. Vi talar om särskilt sparkonto, och vi talar om aktiesparande och om sparande i fastighet och rörelse, även i jordbruksfastighet. Man bör lägga märke till att de sparavdrag som vi har föreslagit i många fall är mycket begränsade, men de är former av stimulans och en injektion som behövs i samhällsaktiviteten och som är till fördel för hela samhället. Det finns enligt min uppfattning inget hopp om att majoriteten skall följa vårt förslag. Jag ber dock, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna I och II.

Herr talman! Dessa motioner om sparande är verkligen s.k. gamla bekanta här i kammaren. Jag skall därför vara mycket kortfattad, när jag anlägger några synpunkter på reservationen I. Att dessa motioner ständigt har återkommit beror inte enbart på att de alltid har blivit avslagna, utan det beror också på att inflationsutvecklingen har gjort dem alltmer angelägna. Det är klart att det allra bästa skulle vara, om man kunde komma till rätta med inflationen, så att man på det sättet fick en stimulans till ett ökat sparande i själva utvecklingen. Men så har det ju inte varit hittills, och det kanske inte är alltför mycket som tyder på att det blir någon ändring härvidlag i fortsättningen. Det råder uppenbarligen inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna när det gäller att högt värdera ett ökat personligt sparande. I varje fall är man ifrån utskottsmajoritetens sida benägen att verbalt ge uttryck åt en sådan mening. Utskottet trycker på fördelarna både för samhället och för den enskilde, och det har man också velat göra i motionerna och, reservationerna. Utskottet ryggar emellertid tillbaka inför möjligheten att åstadkomma någon form av premiering av sparandet via beskattning. Den vägen kan självfallet aldrig bli avgörande när det gäller att få till stånd en ökning av sparandet, men den kan vara en viktig stimulansåtgärd bland många andra. Enligt vår mening skulle skattelättnader för exempelvis bostadssparande ha en mycket positiv effekt. Jag tror också att detta rimmar väl med en allmänt utbredd uppfattning, att man just genom ett målinriktat sparande skulle kunna bidra till att öka kapitalresurserna för bostadsbyggandet och därmed även förbättra sin egen situation då det gäller möjligheterna att få en bostad. Den nedåtgående trend som visat sig i ungdomens lönsparande och som framgår av den statistik som återfinns i bevillningsutskottets betänkande skulle kanske inte riktigt ha sett ut som den i dag gör, om man tillvaratagit möjligheten att målinrikta sparandet. Reservanterna menar att riksdagen borde begära en utredning och även förslag både om premiering av personligt sparande på särskilt sparkonto och om särskilda skattelättnader för bostadssparandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen I av herr Lundström m.fl.
Herr talman! Det råder inga skilda uppfattningar om att det totala sparan det nått en ganska hög nivå i vårt land, och inte heller råder det några delade meningar om att nivån borde ha varit ännu högre. Ett stort sparande är en av de viktigaste förutsättningarna för en snabbare produktionsökning. Stora, uppdämda kapitalbehov förekommer, exempelvis för näringslivets strukturomvandling, speciellt kapitalkrävande i fråga om skogsindustrin. Med hänsyn till sparandets stora betydelse kan det vara motiverat med t.ex. sparstimulerande åtgärder i syfte att öka det personliga sparandet. Ett ökat sparande är också en effektiv broms på inflationen. Herr talman! I motion II: 232 har föreslagits vissa sparstimulerande åtgärder, allt i syfte att öka det personliga sparandet. På grund av kammarens arbetsbelastning skall jag inte ytterligare förlänga debatten, utan vill kort och gott hänvisa till nämnda motion. För Övrigt yrkar jag, herr talman, bifall till den till bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen I av herr Lundström m.fl.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ju inga nyheter för kammarens ledamöter. Man skulle därför kunna avfärda frågan med endast en kort kommentar, men under denna riksdag har jag konstaterat att även frågor som riksdagen debatterat varje år under ett tiotal år förorsakat långa diskussioner, alldeles som om det gällde stora revolutionerande nyheter som aldrig tidigare tagits upp. Av den anledningen tilllåter jag mig att ägna detta ärende något längre tid än jag annars ämnat göra. Först och främst vill jag framhålla att utskottet betonat att behovet av ett ökat sparande har accentuerats. Om den saken råder det alltså stor enighet. Ett ökat personligt sparande skänker den enskilde välstånd och trygghet, och det gynnar det ekonomiska framåtskridandet. Ingen kan påstå annat än att detta står klart för majoriteten och alla övri ga i utskottet. Men om vi skall kunna följa med i den tekniska utvecklingen och hävda oss i den alltmer hårdnande konkurrensen med utlandet samt ha tillräckligt med kapital för de stora offentliga och privata investeringarna, så är det uppenbarligen nödvändigt med ett stort sparande. Ett ökat sparande är nödvändigt också ur samhällsekonomisk synpunkt. Under 1960-talet har företagssparandet minskat, och man räknar med en ytterligare nedgång i det sparandet. Det är alldeles uppenbart att kreditinstituten under sådana förhållanden måste kunna öka sin utlåning till industri, handel och samfärdsel. Det glädjande med sparandet är emellertid att sparandeutvecklingen har varit så gynnsam som vi kan utläsa av de tabeller som återfinnes i utskottets betänkande. I oförändrat penningvärde har inlåningen i sparinstituten under den senaste tioårsperioden ökat med 20 miljarder kronor eller cirka 77 procent, nämligen från 29 till i runt tal 50 miljarder kronor. För affärsbankernas del svarade inlåningen från privatpersoner vid senaste årsskiftet för närmare 60 procent av den totala inlåningen. För sparbankerna var motsvarande siffra 90 procent. Alldeles särskilt glädjande och värt att notera är att av sparandet i samtliga bankinstitut och sparkassor beräknas cirka två tredjedelar ske genom hushållen samt att inlåningen förskjutes mot ett långfristigt sparande. Av affärsbankernas och sparbankernas inlåning den 31 december 1968 var 69 respektive 63 procent placerade på långfristiga inlåningsräkningar. En tredje glädjande och uppmuntrande omständighet är att ungdomens lönsparande och det allmänna lönsparandet fått en betydande omfattning. Jag vill ge sparinstituten en eloge för deras aktiva insatser för att stimulera sparandet. Staten har emellertid satsat inte mindre än cirka 4 miljoner kronor de senaste sex åren för att stimulera sparandet. Årets riksdag har anslagit ett reservationsanslag på 700000 kronor till en sådan kampanj. Av betänkandet framgår att behållningen inom ungdomens lönsparande den 1 januari 1968 uppgick till 267 miljoner kronor och att allmänna lönsparandets behållning vid samma tidpunkt var 1629 miljoner kronor. Den totala behållningen var alltså nära 2 miljarder kronor. Under 1960-talet ökade dessutom antalet lönsparare med över 300 000. Av tabellen över ungdomens lönsparande förefaller det som om detta sparande skulle ha avtagit, eftersom man för det senaste året redovisar en minuspost i kolumnen över ökningen av behållningen i förhållande till tidigare år. I verkligheten är det emellertid inte fråga om någon minskning, eftersom siffrorna tidigare påverkades av krigsårens stora barnkullar. Samtidigt som antalet ungdomar minskat har även andelen skolungdom ökat. Det kan därför rimligen inte finnas lika många sparare i ungdomens lönsparande som tidigare. Ungdomen inriktar sig numera i större utsträckning på skolgång, medan den förut tidigare gick ut i förvärvslivet. Det bör kanske också betonas att situationen inte skulle ha varit lika gynnsam om inte det offentliga sparandet genom uppbyggandet av AP-fonderna och inrättandet av investeringsbanken samt kommunernas ökande skattefinansiering av sina investeringar kraftigt hade utvidgats. Slår vi samman allt detta sparande, finner vi att det faktiskt inte är någon överdrift att tala om en mycket gynnsam sparandeutveckling i vårt land trots ATP och alla andra trygghetsskapande åtgärder som genomförts. I samband med att ATP infördes var man ju på månget håll rädd för att det personliga sparandet skulle minska när den sociala tryggheten ökades på olika områden. Man måste väl ha rätt att av denna utveckling dra den slutsatsen att män niskorna inte sparar för att erhålla skatteförmåner utan av helt andra skäl. Det utesluter naturligtvis inte, som utskottet understryker, att man prövar nya vägar för att stimulera sparandet ytterligare. Men man får inte överskatta beskattningsreglernas betydelse när det gäller att åstadkomma detta ökade sparande. I år liksom många tidigare år återkommer oppositionen med yrkanden om skattelättnader för sparandet i olika former. Det är gamla bekanta: avsättning på sparkonto i bank, bostadskonto, utbildningskonto, höjning av det s.k. sparavdraget etc. Problemet har alltid varit — och det kommer att kvarstå — hur man skall kunna åstadkomma ett verkligt nysparande. Vid de försök som gjordes tidigare när staten satsade stora pengar på premier till sparande visade det sig genom utredning att kostnaderna för det nysparande som åstadkoms var större än själva nysparandet. Däri ligger ett ganska stort problem. Man kan aldrig få en effektiv kontroll över att det inte sker kapitalöverföringar, d.v.s. att människor överför redan sparade medel för att få del av skattelindring eller premier. Därtill kommer att hur sparformerna och skattestimulansen än utformas kommer dessa åtgärder att mest gynna de större inkomsttagarna och förmögenhetsägarna. Av de motioner som behandlas i detta betänkande kan man se att genom de föreslagna åtgärderna — hur man än försöker ordna med spärrar — skulle inkomsttagare med stor inkomst få en skattefavör under en femårsperiod på upp till 20000—30 000 kronor. Slår man nämligen samman alla de sparformer som en familj med barn skulle få utnyttja blir det en ganska hög totalsiffra vid sparperiodens utgång. Nog kan man diskutera om ett sådant enskilt sparande skulle vara den »mest effektiva och naturliga metoden att på sikt skapa en jämn egendomsfördelning i samhället», för att citera de moderatas motion. De flesta medborgare har inga möjligheter att åstadkomma ett sparande på upp till 30 000 — 50 000 kronor. Ett bifall till dessa motioner innebär att en familj med barn på en femårsperiod skulle kunna få avdrag på mellan 30 000 och 50 000 kronor. Det kan helt enkelt inte vara rimligt. Det skulle inte skapa ökad jämlikhet, tvärtom skulle det förstärka ojämnheterna. Det är alldeles uppenbart, eftersom lågavlönade och de flesta människor i vårt land inte har möjlighet att på fem år spara så stora belopp. Några av sparmetoderna skulle därjämte medföra en inkomstoch progressionsutjämning bakvägen. Vi har ju tidigare i riksdagen avslagit sådana förslag. Över huvud taget innebär alla dessa yrkanden ett gynnande av vissa kategorier inkomsttagare, av naturliga skäl dem som har de högsta inkomsterna. Det vill vi inte medverka till. Därmed har vi, som jag framhöll i början av mitt anförande, inte sagt att vi inte alla önskar ett ökat sparande.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

Herr talman! Som herr Brandt säger kämpar vi om detta varje år, och argumenten är väl ungefär desamma. Men man kanske kan få upprepa dem när herr Brandt har upprepat sina argument igen. Jag är ense med herr Brandt om att det har utvecklats ett stort sparande på olika områden och att denna form för sparande som vi talar om inte har någon avgörande betydelse för hela sparandet i vårt land. Men det är ett stimulanssparande, och det är detta vi inriktar oss på. Det är ett målinriktat sparande av enskilda individer för trygghet, för framtiden. Då säger herr Brandt att detta gynnar de stora inkomsttagarna. Men de sparandeformer vi har föreslagit kommer främst i fråga för unga familjer — familjer som har barn i utbildningsålder, familjer som vill skapa sig ett eget hem. Det är inga familjer som kan roffa åt sig alla möjligheter att utnyttja dessa olika sparandeformer. Nej, jag upprepar att vi främst inriktar oss på de unga familjerna. Som fru Anér sade i kammaren häromdagen får ett antal högre inkomsttagare på grund av progressiviteten i vissa sammanhang bättre förmåner. Men ännu många fler i de lägre inkomstklasserna kan tillgodogöra sig dessa sparandeformer, och det tycker vi är mycket väsentligt. Om nu ett antal rika personer — som herr Brandt och vi andra här i kammaren — skulle kunna utnyttja någon av de föreslagna sparandeformerna, så får ju inte detta leda till att vi hindrar hundratusentals unga människor från att komma i åtnjutande av förmånerna.

Herr talman! Jag begärde ordet sedan jag lyssnat till herr Lothigius och fru Nettelbrandt, vilka båda efterlyste åtgärder för ett målinriktat sparande. Båda gjorde sig till talesmän för framför allt ungdomen som behövde ha ett målsparande som stimulans. Båda talarna har glömt bort de erfarenheter som man har inom bostadskooperationen av ett målinriktat sparande. Huvudparten av dem som spar inom exempelvis HSB tillhör den unga generationen. Inom bostadskooperationen har man valt en annan väg för att stimulera sparandet. Man har gett en förmånligare ränta och lyckats alldeles utomordentligt med detta. Bostadskooperationen har aldrig ställt anspråk på att genom skattelättnader åstadkomma ett ökat sparande, utan anser att stimulansen med ränteförmåner och ett mål för sparandet är det bästa man kan bjuda den svenska ungdomen. Det skulle kanske ha varit orätt mot denna diskussion att inte nämna de erfarenheter i fråga om målsparande som bostadskooperationen har skaffat sig under de många år den varit i nära kontakt med den svenska ungdomen.

Herr talman! När bankoutskottet i januari leder riksbankens och riksgäldskontorets berättelser om det gångna verksamhetsåret vidare till riksdagen drabbar de faktaspäckade redogörelserna en arbetstyngd församling, som har nog att göra med att penetrera stats verkspropositionen och arbeta fram motioner. Att kamrarna inte genast behöver ta itu med detta material är kanske därför bara en fördel. Nu återkommer det på sedvanligt sätt i ett utlåtande från bankoutskottet, ett utlåtande som här och där för statistiken kan begagna exaktare decimaler än vad årsskiftet ger möjlighet till, men som annars i stort sett är ett koncentrat av riksbankens respektive riksgäldskontorets redogörelse. På grundval av de uppgifter som lämnas i dessa redogörelser har utskottet och nu kamrarna att bedöma hur riksbank och riksgäldskontor förvaltat sina pund både i strikt monetär betydelse och som utövare av viktiga samhällsekonomiska funktioner. På det monetära avsnittet är riksdagsrevisorerna inkopplade som förberedande instans. Som en nyhet för året har dessa till en del anlitat särskild, utomstående expertis. Kamrarna har på vanligt sätt tagit del av revisionsberättelserna. Vad beträffar riksbanken uttalade riksdagsrevisorerna, att bankoutskottet borde överväga dels de allmänna motiveringarna för, dels det formella förfarandet kring det vetenskapliga pris 1 ekonomi, som riksbanken instiftade till sitt 300-årsjubileum. Utskottet hemställer nu om riksdagens bekräftelse av riksbankens utfästelse. Återstår så granskningen av hur riksbanken har förvaltat sitt pund som huvudman för penningpolitiken. Den bedömningen måste naturligtvis göras mot bakgrunden av det internationella skeendet under det gångna året. Och hurudant har det då varit? Ja, förvisso har det inte varit något lätt år för riksbanksledningar. De kritiska situationerna har varit många. Guldmarknaden har gång på gång kommit i gungning, bragt dithän inte minst av det lättrörliga kapital som finns på den s.k. eurodollarmarknaden. Strejkerna i Frankrike på försommaren, Storbritanniens fortsatta bekymmer och Tysklands stora nettoökning av valutor — sådant har givit centralbankerna betydande bekymmer. Om utvecklingen löpt ur kontroll hade man — jag tror inte att det påståendet är överdrivet — kunnat få bevittna återfall i 1930-talets handelsoch valutaegoism med förödande verkningar för världshandeln och för det allmänna välståndet. Att en sådan utveckling avvärjdes kan nog tillskrivas den relativt höga grad av rationellt handlande som de internationella finansiella institutionerna kommit fram till. De svenska åtagandena i de sammanhangen redovisas i riksbankens rapport under rubriken »Internationellt finansiellt samarbete». Det kan nog sägas att man i alla läger här hemma är inställd på att Sverige skall vara positivt och i mån av förmåga pådrivande i det internationella samarbetet kring valutaproblemen. Några berömmande ord riktas inte av utskottet till riksbanken — det är inte tradition — men det må väl vara tillåtet att här i kammaren säga ett uppskattande ord om de svenska insatserna. Både organisationsmässigt och ekonomiskt har de varit betydande. Av särmeningar har under utskottsbehandlingen inte mycket kommit fram. Herr Åkerlund återkommer med sina kända synpunkter på riksbankens guldinnehav. Det bör enligt hans åsikt vara högre.

Någon vinst hade således inte varit att hämta här. Att situationen kan bli en annan är naturligtvis riksbanken medveten om, men man är också medveten om att för den händelse alltför många blir alltför angelägna att se om sitt eget hus, kan man aktualisera svårigheter som annars kanske aldrig hade behövt uppstå. Särmeningar har också framförts om räntesänkningen i oktober 1968. Folkpartiet menar att den kom något för sent, och herr Åkerlund anser att det över huvud taget inte förelåg några skäl som gjorde den sänkningen marknadsmässigt berättigad. För egen del tycker jag att riksbanken inte ens i efterklokhetens ljus bör klandras för senhöstens räntesänkning. Investeringsviljan inom näringslivet redovisades då som ganska svag. Att räntans höjd spelar sin roll i många företagares kalkylering kan ingen bestrida. Inte heller kan bestridas att det är svårare att tillgripa en räntehöjning om utgångsläget är högt. Tvingad till en räntehöjning kan man bli om utvecklingen förefaller att peka mot en överhettning. <Valutareserven kunde också i höstas — detsamma kan man väl säga nu — betraktas som ganska tillfredsställande. Riksbankens <sänkning av räntan i oktober i fjol ter sig därför, menar utskottsmajoriteten, fullt försvarlig. Att riksbanken några månader senare blev tvungen att hämta tillbaka sänkningen och mer än det är inte något besked om att åtgärden i oktober var oberättigad. Herr talman! I den ekonomiska debatt som kommer att äga rum i slutet av nästa månad blir det anledning att återkomma till valutafrågorna, räntepolitiken och annan riksbanksverksamhet. Jag nöjer mig därför nu med dessa kommentarer och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I reservation 1, som är avlämnad av folkpartiets representanter i utskottet, har vi velat ha en annan beskrivning på vissa punkter i utlåtan det. Den bedömning av konjunkturutvecklingen som beskrives inledningsvis anser vi borde ha getts en mera rättvisande bild av de bedömningar som gjordes i början av året. Folkpartiet var betydligt mindre optimistiskt än regeringen om möjligheterna till en konjunkturförbättring. Från vår sida förordade vi en mera expansiv och sysselsättningsfrämjande <konjunkturpolitik. Vi ville ha en mera kraftfull satsning på selektiva åtgärder i regioner med hög arbetslöshet och i branscher med outnyttjad kapacitet. Dessutom begärde vi vissa tidsbegränsade generella stimulansåtgärder. Den förda ekonomiska politiken bidrog visserligen något till en uppgång i konjunkturerna, men förbättringarna torde i stor utsträckning få tillskrivas den internationella konjunkturuppgången. Ökningen av tillväxttakten för den totala produktionen från 2 procent 1967 till 3,5 procent 1968 bör ses i ljuset av att den genomsnittliga tillväxttakten under efterkrigstiden varit ungefär 4 procent och under första hälften av 1960 talet 5 procent. Läget på arbetsmarknaden var under en stor del av året mycket besvärande. 1967 måste betecknas som ett år med en icke oväsentligt försvagad konjunktur. Vi hade dock då lägre arbetslöshetssiffror för de tre första kvartalen än under motsvarande tid 1968. Arbetslösheten var besvärande framför allt i skogslänen, som svarade för i det närmaste hälften av den registrerade arbetslösheten. Men även i övriga delar av landet var sysselsättningen otillfredsställande. Om en mer expansiv ekonomisk politik förts, torde läget ha varit ett annat. Det förelåg enligt vårt förmenande motiv för en sådan politik med en kombination av selektiva åtgärder, främst i skogslänen, och mer generellt verkande åtgärder av sådan art att de kunnat snabbt avvecklas om läget motiverat detta. Till de generella åtgärderna räk nade vi en något tidigare räntesänkning. Därigenom skulle man också ha skapat förutsättningar för en senare användning av räntevapnet i motsatt riktning, om så hade behövts. Ett av målen för den ekonomiska politiken var att åstadkomma en ökning av industrins investeringar. Detta lyckades inte, utan investeringarna låg för andra året i följd på en oförändrad nivå. Näringslivets fasta investeringar minskade med 3,5 procent i volym räknat. En av orsakerna härtill var den investeringsavgift på s.k. oprioriterade byggen som utgick under en stor del av året. Denna investeringsavgift kan med fog antas ha medverkat till att skärpa sysselsättningsläget. Slutsatsen måste bli att den bedömning som folkpartiet gjorde var den mest realistiska. Om de åtgärder vi föreslog hade vidtagits, skulle den ekonomiska tillväxten under 1968 ha stimulerats och som följd härav skulle arbetslöshetssiffrorna ha blivit lägre och uppgången i konjunkturen blivit snabbare. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord med anledning av den reservation som herrar Åkerlund och Brundin har fogat till bankoutskottets utlåtande nr 11. Jag tycker mig ha anledning att göra detta därför att jag senast i fjol var med och avgav reservationer i de penningoch valutapolitiska frågorna efter samma principiella riktlinjer som följs upp i nu föreliggande reservation; jag hade då tillfälle därtill genom min placering på en av förstakammarsidans stolar i bankoutskottet. Det har varit något olika uppfattningar — som herr Regnéll här redovisat — bland bankoutskottets ledamöter från vårt parti tidigare, och det är samma förhållande nu, vilket väl inte är så underligt i en fråga av denna stora räckvidd. Jag vill börja med att konstatera att majoriteten inte funnit någon anledning att avvika från den beskrivning av penningoch valutapolitiken som presenteras i riksbankens årsberättelse. Men inte en enda egen synpunkt på hela detta vida problemkomplex har majoriteten kunnat prestera. Det heter på kortast tänkbara språk att bankofullmäktiges åtgärder inte givit anledning till särskilt yttrande från utskottet sida. ändå har det under år 1968 varit en livlig diskussion om penningoch valutapolitiska händelser, och året har varit osedvanligt händelserikt på det internationella fältet med upprepade guldoch valutakriser, diskontoförändringar, skärpta valutakontroller och dylikt. Jag tycker att utskottsmajoriteten kunde ha givit en något fylligare kommentar till händelseutvecklingen än den som här presenterats. Vad först angår penningoch kreditpolitiken säger utskottet att en stark likviditetsuppbyggnad ägde rum i näringslivet under andra halvåret i fjol. Det är riktigt. Till stor del berodde den på det statliga budgetunderskottet, som var i starkt växande vid denna tid, och på sättet att finansiera detta underskott. Det skedde nämligen inte i öppna marknaden, i vilket fall det hade uppstått en räntestegringstendens, utan i riksbanken som härför fick, som det brukar heta, falla tillbaka på sedelpressarna. Detta är ingen bra politik. Det blev så stor tillgång på likvida pengar att det i stället för tryck uppåt blev ett tryck nedåt på räntorna, och så sänktes diskontot i oktober månad. Naturligtvis kunde även en sådan politik ha gått enligt intentionerna, men så blev inte fallet. Utomlands kom i november den franska franckrisen, och valutor började flöda ut från Sverige. Då fick man tillgripa en ganska häftig kreditåtstramning. Enligt vår mening är det bättre att föra en smidig kreditpolitik utan tvära kast och ryck. även på kreditmarknaden behöver förtroende råda, så att både sparare och lånesökande har en känsla av att kreditmarknaden arbetar effektivt inom ramen för sina resurser och att penningvärdet förblir stabilt. Endast på den vägen är det enligt vår tro möjligt att på längre sikt skapa förutsättningar för att förbilliga kreditvillkoren. Självfallet skall riksbanken hela tiden leda utvecklingen, men den bör anpassa sig bättre till marknadens faktiska resurser och visa större hänsyn därtill i stället för att späda ut resurserna med sina maktmedel och operationer. I valutapolitiskt hänseende har fjolåret bjudit på både internationella kriser och stor oro, vilken inte gått vårt land spårlöst förbi. Medan utskottet inte har någonting för egen del att säga om vår valutapolitiska målsättning, framhåller reservanterna att det i vart fall varit möjligt att upprätthålla kronans yttre värde i förhållande till den amerikanska dollarn. Däremot har det icke varit möjligt att hålla kronans värde oförändrat i förhållande till guldet på de privata marknaderna. Enligt vårt lands åtagande gentemot internationella valutafonden skall guldpriset ligga omkring 5800 kronor per kilogram eller något litet däröver. Priset är emellertid nu uppe i cirka 7 000 kronor per kilogram. Jag konstaterar detta faktum som en intressant företeelse men vill för närvarande begränsa mig till att säga, att konsekvenserna härav inte trätt i dagen påtagligt för oss. Framtiden får visa vad som kan bli följden. Till sist vill jag också framhålla att vårt lands samlade guldoch valutatillgångar nedgått med 145 miljoner kronor och vid årsskiftet utgjorde 5 763 miljoner kronor. Detta motsvarar drygt två månaders import. Sedan årsskiftet har en ganska stark ytterligare nedgång inträffat, en fråga som jag kanske får tillfälle att återkomma till i ett annat sammanhang. Våra tillgångar av utländska betalningsmedel är långt ifrån stora, vilket utgör en mycket sårbar punkt i vår samhällsekonomi. Reservanterna har också liksom tidigare år framhållit att andelen guld är för liten, endast 20 procent av de totala tillgångarna. Jämför man med andra länders centralbanker, särskilt USA:s, Englands, EEC-ländernas och andra med oss likvärdiga industriländers, är denna fördelning ogynnsam. Herr talman! Med vad jag här anfört hemställer jag, att bankoutskottets omförmälan måtte med gillande av den ändring som återfinnes i reservationen 2 av herr Åkerlund och herr Brundin läggas till handlingarna.